Herr talman! Jag deltog inte i den presskonferens som herr Bengtsson i Varberg talade om och kan alltså inte diskutera vad som sades eller inte sades vid det tillfället. Tyvärr är herr Wedén av sjukdom förhindrad att närvara här i dag, men jag förmodar att han ställer sig till förfogande för en debatt om så anses önskvärt. Herr Bengtsson i Varberg ställde en rad frågor till folkpartiet om vi vill riva upp de nuvarande kassorna 0. s. v. Vad vi framför allt vill är att få en omfattande försäkring som ger trygghet åt alla. Frågan är då med vilka medel man skall uppnå den tryggheten. Kan man uppnå den genom att bygga på de nuvarande kassorna, tycker jag nog att det låter ganska lockande. När herr Bengtsson i Varberg talade om detta, tyckte jag att hans argument verkade bekanta. Detta är precis vad sjukförsäkringsfolket sade när vi skulle genomföra den allmänna sjukförsäkringen. De hade exakt samma motivering som herr Bengtsson i Varberg nu har anfört. Jag vill dock medge att jag tror att herr Bengtsson i Varberg har åtskilligt starkare skäl för sin ståndpunkt än vad sjukförsäkringsfolket hade för sin. Men svaret på frågan varför vi motionerat och varför vi velat ha ett bestämdare uttalande från riksdagen är väl framför allt, att det förekommit så varierande uttalanden, särskilt från statsrådens sida, om vad man vill på denna punkt. Inrikesministern gjorde ett uttalande som verkade klart positivt och som vi tolkade så, att han ansåg att vi bör ha en allmän försäkring som ger trygghet åt alla. Andra uttalanden har varit väsentligt mycket blekare på den punkten, och det är anledningen till att vi velat ha ett klart uttalande från riksdagens sida om att det skall komma ett förslag om en allmän försäkring.

Herr talman! Herr Andersons i Sundsvall yttrande nyss, i vilket han försökte klara ut varför man skrivit att vi skall utreda även frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring, visar att reservationen var fullständigt onödig. Det finns alltså täckning i direktiven för vad folkpartiet vill. Jag sade detta redan förra året när vi tog upp frågan, och då kunde ni ju inte ha lockats ut av några statsrådsuttalanden. Nu vill jag inom parentes säga, att statsråden ju inte deltar i kommittens arbete; det är jag som talar för kommittén. Det har av både herr Andersons i Sundsvall och herr Gustafssons i Skellefteå anföranden framgått, att reservationen var totalt onödig. även herr Gustafsson säger att man är nöjd om det blir ett system som ger trygghet åt alla. Det är vad vi skall försöka åstadkomma, och jag tror att vi kommer att klara den saken. Jag är ledsen att herr Wedén inte är närvarande här i dag — jag vet nu att han är borta på grund av sjukdom. Men jag vill ändå säga, att hans påstående i går var grovt vilseledande. Jag begär nu att herr Mundebo eller herr Nihlfors verifierar att det var på folkpartiets landsmöte 1966 som man med anledning av ett motionsförslag tillsatte denna studiegrupp. Då var KSA-utredningen inte tillsatt. Tillsättandet av studiegruppen kan alltså inte på något sätt ha motiverats av att vi arbetat för långsamt. Jag vill ha detta skrivet till protokollet.
Herr talman! Herr Bengtsson i Varberg säger att det finns täckning i direktiven för vad vi önskar. Det är just detta som vi har betvivlat. I direktiven sägs nämligen att det skall vara en förutsättningslös utredning. Det föreligger såvitt jag förstår inte något direkt uppdrag för utredningen att lägga fram förslag om en allmän försäkring.
Herr talman! Det normala är väl att en utredning får arbeta förutsättningslöst när det gäller att finna metoder och system för lösningen av det problem kommittén skall utreda. Inte föreskrivs det i direktiven att lösningen skall vara så och så. Utredningens förutsättningslöshet ligger däri att vi skall försöka finna de lämpligaste metoderna. Jag är en smula förvånad över folkpartiets oro. Ni har ju en ledamot med i utredningen. Varför ser ni inte till att han aktiverar sin verksamhet, om någonting är fel? Varför ber ni inte honom att föreslå att kommittén ändrar sitt arbete? Har ni fel man i utredningen eller vad är det fråga om?

Herr talman! Det finns anledning att uttala en spontan och odelad glädje över den stora omsvängning som skett i de borgerliga partiernas attityd till sysselsättningsoch = arbetslöshetsförsäkringsproblemen. Den har kommit till uttryck här i dag i flera av de borgerliga representanternas anföranden. Men för den som minns tidigare arbetslöshetsperioder med arbetslöshetssiffror, som tiofalt överträffar årets, framstår det nu så ofta och starkt uttalade intresset från de borgerliga partiernas sida som en fullständigt otrolig seger för de idéer som vi socialdemokrater framförde redan i början av detta sekel. Under de svåraste perioderna på 1920 och 1930-talen talade vi förvisso för döva öron, och ibland besvarades våra krav på hjälp åt den arbetslöse med rena hånet. Vi beskylldes på den tiden för understödstagaranda, man påstod att vi inte ville arbeta, man sade att vi bara ville ha utan att göra rätt för oss, och rådet från statsmakterna vid den tiden kan sammanfattas: Vi har levt över våra tillgångar; nu måste ni svälta er till balans. Jag kan försäkra att svälten vid den tiden var en daglig gäst i många tusentals arbetarhem. Det fanns en fullständigt enhällig borgerlig front mot socialdemokratin just när det gällde arbetsmarknadspolitiken. Vi skall inte glömma 1920-talet med Stripa-direktiven, vi skall inte glömma den tid då nödhjälpsarbeten enligt lag inte fick betalas med högre lön än lägsta på orten gällande, när en arbetslös kunde anvisas arbete på arbetsplatser där arbetskonflikt rådde. Och om den arbetslöse vägrade att bli strejkbrytare uteslöts han från alla former av understöd. Förlåt, ärade kammarledamöter, men vem var det som utformade den politiken? Det var de frisinnade, det var bondeförbundet och det var högern. De frisinnade har sedan döpts om till folkpartiet och bondeförbundet kallar sig numera centern, under det att högern är densamma. Om det fanns anledning att riktigt tro på ärligheten i de borgerliga partiernas agerande när det gäller arbetsmarknadspolitiken just nu, så skulle jag betrakta detta som en oerhört stor seger för den socialdemokratiska politiken. Men det har vid sidan av riksdagsbehandlingen hänt så mycket som gör att man inte helt kan tro på den borgerliga omsvängningen. Ty från tribuner och talarstolar uttalar man sig ofta så öppet hånfullt mot oss för att vi inte klarat den fulla sysselsättningen. Jag tror därför att det finns andra bevekelsegrunder för det borgerliga handlandet. Varför tror jag inte helt på de borgerligas omsvängning? Nej, därför att jag inte kan undgå att påverkas av att man, samtidigt som man starkt beklagar de arbetslösas situation, använder alla till buds stående medel för att övertyga om att arbetslösheten helt och hållet är en följd av den socialdemokratiska regeringens politik. Någon annan förklaring finns enligt de borgerliga partierna inte, trots att man borde, ja, helt enkelt måste förstå att en hel rad olika orsaker med verkat till dagens svårigheter. Envar initierad måste förstå att den svenska industrins utveckling och omvandling, rationalisering och automatisering gör oss i hög grad sårbara när det inträder en så omfattande konjunkturdämpning som den vi haft känning av under 1966, 1967 och 1968. Detta är enligt min mening fullständigt klart för var och en, och man kan inte undgå att se och förstå detta. Likväl hör man från borgerligt håll ingen annan förklaring än att arbetslösheten är en följd av den svenska regeringens politik. Det är väl ändå ganska orimligt att påstå att regeringens politik har inverkat på hela den industrialiserade världen, ty vi är visst inte ensamma om att ha svårigheter. Sådana finns för närvarande inom hela den industraliserade världen och det kan inte vara obekant. Alla industriländer får nu vidkännas en dämpning av konjunkturerna. Vår arbetslöshet har en ganska blygsam roll i detta sammanhang. Likväl kan det inte vara obekant att Sverige per individ räknat är en stormakt vad beträffar utrikeshandel. Vi har tidigare haft den största utrikeshandeln per individ i världen, och jag tror att vi fortfarande har den positionen. Är det då verkligen så förvånansvärt att vi kommer i skottgluggen, när konjunkturerna viker över hela världen? Detta vill man emellertid inte tillmäta någon betydelse. Nej, man gör gällande att det är regeringens politik som har skulden, och ingenting annat. Det har i Europa under 1966, 1967 och 1968 förekommit en våldsam valutaspekulation och en våldsam hamstring av guld, varvid man i utbytet vid handeln med Amerika har krävt betalning i guldtackor som man sedan grävt ned i bankfack och bankvalv. Finns det ingen som fattar att detta har sin del i den omsvängning som skett i konjunkturerna i Europa? I så fall har man inte mycket hum om vad det här rör sig om. Helt nyligen kom det ut en mycket uppmärksammad bok som har titeln Den amerikanska utmaningen. Boken är utgiven av en fransman som heter Servan-Schreiber. Han redogör på ett mycket intressant sätt för de olika industriländernas utveckling, och, ärade kammarledamöter — jag rår inte för det — han framhåller Sverige som ett utomordentligt exempel på ett land som bedriver klok industriell politik. Han säger på ett ställe i boken att om inte de övriga länderna i Europa förändrar sin politik så anser han att det inom kort endast finns tre länder i världen som kan få ett dominerande inflytande som industriländer. Han säger att dessa tre kommer att ligga på ett plan för sig själva betydligt över de övriga länderna och han säger att det måste bli Amerika, Japan och Sverige. Det är således inte jag som påstår detta, utan det är den franske författaren. På flera ställen i boken framhåller han den svenska politiken som ett mönster för övriga länder. Hur stämmer detta med det starka gnället om hur illa det är ordnat för företagsamheten i vårt land? Från olika håll i världen har också mycket starkt framhållits, hur man beundrar den snabba rationalisering som skett inom vårt näringsliv, och man uttrycker sin förvåning och beundran för den svenska arbetskraften som varit mera positiv till rationaliseringar än vad man varit på andra håll i världen. Obestridligt är att den svenska fackföreningsrörelsen haft och har stor förståelse för rationella arbetsmetoder, ty vi vet så utomordentligt väl vad de betyder för hela vårt näringsliv, lika väl som vi vet att de är grunden för vår standard. Men vi kan väl inte vara helt blinda för att denna rationalisering har berövat oss många tidigare arbetstillfällen. Det har skett och sker betydande rationaliseringar inom industrin. Det sker också betydande rationaliseringar såväl inom skogsbruket som inom jordbruket. Det kan väl då inte vara okänt för dem som speciellt talar för de glesbygdsproblem som herr Nilsson i Tvärålund brukar ta upp, att man också i glesbygden fått problem med sysselsättningen på grund av den rationalisering som skett. Vill man att den svenska fackföreningsrörelsen skall inta en annan attityd? Är det det man eftersträvar? Eller tror man att det hån vi möts av från en rad tidningar, såväl dagliga som andra, och även från talarstolar kommer att bli alldeles utan verkan? Förstår man inte att den oro man ställer till med, i många fall överdriven, jag vågar säga mycket överdriven, också hjälper till att dämpa konjunkturerna? Människornas tro på framtiden minskas naturligtvis, om man dagligen försöker trumma in hur orimligt vi har det ordnat här i landet.

är det detta man eftersträvar på borgerligt håll? Jag bara frågar. Man brukar säga att kostnadsläget är för högt för den svenska industrin och att denna inte kan drivas med vinst, men om industrin inte har någon vinst kan inte skattetrycket förlama. Då säger man: Nej, men löneläget är så förfärligt högt. Men löneläget har väl inte bestämts av regeringen, och vi är väl fullt eniga om att hålla regeringen utanför härvidlag. Löneläget har ju bestämts vid förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Då är det således den fackliga rörelsen oppositionen vill komma åt, men i så fall skall den säga detta och inte skylla på regeringen. För min del anser jag att oppositionen är medveten om att det inte är politiskt matnyttigt att säga att lönerna är för höga, men det kan däremot vara politiskt matnyttigt att skapa misstro mot regeringens politik och dess vilja och förmåga. Kan det möjligen vara därför oppositionen väljer denna väg? En mycket prominent centerpartist har tidigare här i kammaren vädjat om att den politiska striden skall föras med blankare vapen. Om så skulle ske, varemot jag inte har det minsta att invända, känner jag i varje fall till ett område där det skulle bli full, ja, nästan överfull sysselsättning, nämligen i de fabriker som tillverkar smärgelduk. Enligt min uppfattning bör man använda sitt politiska inflytande till att göra samhällsnytta och inte utnyttja olika brister i samhället för partipolitik. Jag kan inte låta bli att framhålla detta och har i hög grad inspirerats härtill när jag i går såg ett TV-program om en uppvaktning beträffande Vindelälvens utbyggnad. Jag såg till min förvåning att herr Nilsson i Tvärålund, som stred så hejdlöst hårt mot utbyggnaden av Vindelälven vid frågans behandling i kammaren i december och som var huvuddebattör då det gällde att omintetgöra möjligheten att utbygga Vindelälven, denna gång uppträdde i en delegation från orten i fråga och förde dess talan för en utbyggnad av samma Vindelälv. När det gäller miljöpolitik och det befinns angeläget att uttala sin tillfredsställelse över att vara med på den kanten vill man kamma hem vinsten där, men när det sedan visar sig att det föreligger sysselsättningsproblem och det kan vara populärt att då ge uttryck för en önskan att tillvarata möjligheterna att skapa arbetstillfällen, försöker man också kamma hem den vinsten. Jag har en känsla av att det är rätt många som är alldeles för besläktade med en spansk ädling vid namn Ignatius av Loyola, som myntade begreppet »ändamålet helgar medlen». Jag vill gärna erkänna att jag märkt förståelse härför vid många tillfällen, men jag måste säga att jag inte delar denna uppfatt ning och anser det inte politiskt oppor tunt att uppträda på detta sätt.

Herr talman! Den reform som riksdagen nu är beredd att besluta om är större och betydelsefullare än kanske många tror vid en ytlig betraktelse.

Historien visar att varje gång en förändring sker, som i sig innebär möjligheter till bättre lönsamhet för produktionslivet — ny teknik, nya arbetsmetoder, större maskinell utrustning etc. — så får en grupp människor offra något av fördelarna härav till kollektivet. Denna gång har den äldre arbetskraften fått göra det. De människorna tillhör den generation arbetstagare, som i sin ungdom fick sämre utbildning än senare generationer har fått, och de bar också bördan vid 1920 och 1930-talens stora arbetslöshetskriser. De bar även till stor del beredskapsbördorna under krigsåren. Och ändå var det den generationen som genom sina insatser i produktionen och i det fackliga och politiska livet skapade det välstånd som nu gör det möjligt för oss att hävda oss i konkurrensen med de större industriländerna.

Den solidariteten är vi alla skyldiga dem som oförskyllt blir offer i en yngre generations kamp för ökat välstånd. Jåg vill understryka vad som står i proposition nr 29 och i de utskottsutlåtanden vi nu behandlar, nämligen att den föreslagna reformen skall komma människorna, inte företagen, till godo. Både departementschefen och utskotten har bestämt sagt ifrån att det föreslagna stödet inte får leda till att äldre människor avskedas. Den saken har också fru Ryding här understrukit. Den som på närmare håll har kunnat iaktta de friställningar av arbetskraft som förekommer har säkerligen ibland en känsla av att det hos arbetsgivarna finns en tendens att underskatta och att i onödigt stor utsträckning ge underbetyg åt den äldre arbetskraften. Det är mycket viktigt att alla krafter i samhället motarbetar en dylik tendens. Den ligger i tiden, ty i alla sammanhang anses i dag de människor, som kommit över 50-årsåldern, inte ha samma värde som den yngre generationen. "Jag vill också understryka hur viktigt det är att vi med det snaraste får en riktig information om denna nya reform. Många av de äldre friställda har gått arbetslösa länge och har kanske 'resignerat när arbetsmarknadens organ inte kunnat anvisa dem nytt arbete. Denna kategori har inte haft möjlighet till omskolning, förflyttning o.s.v. och har förlorat kontakten med arbetsförmedlingen. Det är synnerligen angeläget att uppmärksamgöra denna grupp av arbetslösa på ati man, om arbetsansökan inkommer till arbetsförmedlingen före den 1 juli i år, får två månaders förkortning av karenstiden. Den som är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen före den 1 juli får nämligen tillgodoräkna sig två månaders karenstid innan systemet träder i kraft. Jag är glad över att andra lagutskottet anslutit sig till ett av mig i utskottet framfört förslag beträffande infor mationen till de arbetslösa. Också i förevarande utlåtande från statsutskottet framhålles att man förutsätter att erforderliga åtgärder snarast vidtas beträffande informationen. Andra lagutskottet har understrukit »nödvändigheten av att berörda myndigheter genom massmedia och i övrigt sedvanliga former sprider kännedom om reformens ikraftträdande och betydelsen av kontakt med arbetsförmedlingen».

Det är också min förhoppning att den kungörelse som skall vägleda arbetsförmedlingarna i deras handläggning i det nya systemet snarast möjligt kommer. Jag vill vidare säga några ord till fru Ryding som tog upp frågan om sättet för arbetsanvisningen. Jag tror att fru Ryding lever kvar i en gammal föreställning, som kanske förr i tiden var vanlig, nämligen att arbetsförmedlaren fungerar som ett slags polis med enda uppgift att försöka tvinga arbetslösa människor att ta ett arbete oavsett om detta passar eller inte. Det är ju inte alls så i verkligheten. Arbetsförmedlingstjänstemannen är skyldig att anvisa lämpligt arbete och gör detta efter samråd med den arbetssökande. Den statistik som vi har över anmälda arbetsvägransfall i vårt land visar att endast en mycket liten del av de anvisade arbetena inte passar den arbetssökande och därför inte accepteras av denne. Det förekommer vidare i ännu mindre utsträckning att överklagningar bifalles i de ärenden, som går till vidare behandling. Det förekommer nämligen ett samarbete mellan den arbetssökande och arbetsförmedlaren innan denne anvisar ett arbete. Det är inte heller arbetsförmedlingstjänstemannen som bestämmer i ett sådant fall. Vederbörande tjänsteman har endast att anvisa arbetet, och det är sedan arbetslöshetskassan som har att ta ställning till de omständigheter vilka har åberopats för en arbetsvägran, och i styrelsen för arbetslöshetskassan sitter ju fackföreningsrepresentanter. Jag tror därför att det, om man började laborera med förhandlingar mellan parterna innan man anvisar ett arbete, skulle bli en ännu större fördröjning än den fru Ryding påtalar när hon yttrar sig om den byråkrati som skulle vara i verksamhet. Men när det gäller omflyttningen av arbetskraft inom företagen är jag helt överens med fru Ryding om att det är nödvändigt att man på fackföreningshåll har möjlighet att bevaka de anställdas — och i detta speciella fall de äldre arbetstagarnas — intressen. Detta är emellertid en facklig fråga, som varken KSA utredningen eller andra lagutskottet kan bestämma någonting om. Jag vill helt instämma i herr Bengtssons i Varberg uttalande rörande det utspel som folkpartiet gjorde i går. Jag tror att alla som sitter i KSA-utredningen är upprörda över det sätt på vilket folkpartiet här har agerat. Personligen har jag inte, när jag tagit del av de argument som folkpartiet framför i sin nya broschyr, kunnat undgå att få en känsla av att partiets representant ingår i KSA-utredningen för att kunna furnera partiets arbetsgrupp med studiematerial. Det är åtskilligt i detta material som man känner igen och som gått igenom KSA-utredningen.

Det beslut vi i dag skall fatta innebär ju att speciellt stöd ges åt de friställda, och det är endast en temporär åtgärd. Jag kommer, herr talman, att ansluta mig till ett yrkande om bifall till andra lagutskottets förslag.
Herr talman! Till fröken Sandell vill jag först säga, att jag tycker det var bra att fröken Sandell tog upp frågan om informationen. Jag kan helt instämma i vad fröken Sandell yttrade; det är viktigt att en riktig och omfattande information ges i tid. Men sedan sade fröken Sandell ait jag levde kvar i den ganila föreställningen att arbetsförmedlingstjänstemannen var polis. Nej, fröken Sandell, 'så har jag aldrig sagt. Tvärtom har jag beklagat arbetsförmedlingstjänstemannen som skulle vara så allvis att han skulle ha att tyda alla de vaga bestärnmelserna. Fröken Sandell säger att arbetsförmedlingstjänstemannen här skyldighet att anvisa lämpligt arbete och göra det efter samråd med den arbetssökande. Detta är jag fullt överens med fröken Sandell om. Men om en arbetssökande inte har riktigt samma uppfattning som arbetsförmedlingstjänstemannen om ett visst arbete, så uppstår det ju ett irritationsmoment — jag arvänder detta uttryck för att inte dräåmatisera saken. Då säger den :'arbetssökande nej och arbetsförmedlaren måste meddela detta till redogöraren. Han har ingen annan befogenhet än att avstänga medlemmen under tiden som en utredning görs — som fröken Sandeli mycket riktigt sade — av arbetslöshetskassans styrelse, där det finns Tarlenga representanter. SE Däremot är hennes påstående inte riktigt att jag skulle vilja att man laborerade med förhandlingar innan man gav en arbetsanvisning. Det vill jag absolut inte, utan endast innan man av stänger: den arbetssökande från fortsatt arbetslöshetsunderstöd. I det läget skulle den' facklige lokale representanten kunna komma in i bilden. Det kan hända att den arbetssökande har fel och att den facklige representanten anser att han borde ha tagit arbetet. Jag tror att det vore mycket vunnet om den arbetssökande kände att den facklige representanten var närvarande och sade: Du borde ta detta arbete, ty här har du fel. Eller tvärtom! Om den facklige representanten. vore närvarande vore det kanske; lättare även för arbetsförmedlingstjänstemannen. — Det är så jag vill att det hela skall fungera. Jag är helt ense med herr Bengtsson i Varberg, som sade att vi skall behålla ett system som har byggts upp så snabbt i. solidaritetens namn. Det finns ingen anledning att slå sönder den organisation som finns, men jag tycker — det var därför jag i mitt förra anförande gav uttryck för dessa farhågor — att man inte skall ge motståndarna till denna organisation, ty sådana finns i Sverige, en :.enda liten chans att få vatten på sin kvarn när de vill slå sönder den. Vi skall inte blunda för att en byråkratisering är under utveckling. Det är inte bra. Om denna byråkratisering går för långt kan motståndarna till organisationen. till och med få andra att tro att de har rätt. Det är därför jag skulle vilja ha dylika lokala förhandlingar. I övrigt tror jag att fröken Sandell och jag är överens.
Herr talman! Fru Ryding säger att hon endast avser att förhandlingar skall äga rum innan man vägrar att ge arbetslöshetsunderstöd. Det har jag förstått hela tiden. Jag anser att de skulle fördröja respektive ärende ytterligare. Trots att jag varit ledamot av riksdagen i många år har jag ändå hållit kontakten med mitt arbete som arbetsförmedlare. Med: mina erfarenheter därifrån kan jag inte förstå att dylika för handlingar på något sätt skulle förändra den situation som uppstår mellan arbetsförmedlingstjänstemannen och den arbetssökande. Tjänstemannen har ingen annan befogenhet än att anvisa arbete. Om den arbetssökande vägrar att ta arbetet är det arbetskamraterna i styrelsen för försäkringskassan som har att ta ställning. De gör en utredning och diskuterar med den som blivit anvisad ett arbete innan de fråntar honom ersättningen från kassan. Dessutom är det alltid ett mycket gott samarbete mellan arbetsförmedlingstjänstemännen och kassaredogörarna — de som handlägger ärenden rörande arbetslöshetsförsäkringen. Man diskuterar verkligen ärendena på ett tidigt stadium. Det är inte så, som många tror, att arbetsförmedlaren säger att en sökande skall ha ett visst arbete och måste ta det — annars blir han avstängd. Det är inte på det sättet, utan det görs verkligen en förundersökning som ger full rättvisa åt den som blir anvisad arbete.

Herr talman! Jag betvivlar inte på något sätt fröken Sandells erfarenhet som arbetsförmedlingstjänsteman. Men det finns också andra erfarenheter, som jag har gjort, nämligen att bli avstängd därför att man inte ansåg sig kunna ta det arbete som anvisats då arbetsplatsen legat för långt från bostaden och ersättningen varit för dålig. Jag tvivlar inte heller på att samarbetet är gott mellan arbetsförmedlingens tjänstemän och arbetslöshetskassan, men jag vet att avstängning trots detta förekommer. Det är inte så farligt om det finns många arbeten att välja på. Nu finns dock inte så gott om arbeten, speciellt inte på de platser där en industri läggs ner; just sådant som vi berört i våra motioner. Dessutom kommer i dag det moment in i bilden som jag talade om tidigare, nämligen tendensen att i allt större ut sträckning införa storavdelningar, som blir mycket tungrodda. Jag tror inte alls att det skulle på något sätt behöva fördröja själva ärendets behandling om man tillkallade den facklige lokale representanten för att höra hans uppfattning huruvida vägran är befogad eller inte. Jag tror att man i stället i samförstånd skulle kunna lösa de konflikter som kan uppstå och undvika irritationsmoment. Men jag förstår att fröken Sandell och jag inte har samma uppfattning om detta. Jag tror i alla fall att läget blir sämre ju mer storavdelningarna breder ut sig. Detta gäller särskilt glesbygden. Ta t.ex. Norrland som har så stor arbetslöshet och så långa avstånd. Därtill kommer att inte heller arbetsförmedlingskontor skall finnas på lika många ställen som nu. Det kan bli nödvändigt att åter ta upp den fråga vi aktualiserat i dag.

Herr talman!

Välvilligheten underströks ytterligare när KSA-utredningens ordförande i debatten å utredningens vägnar lovade att man skulle pröva värdet av de uppslag som framförts i motionerna. Vi kunde vid detta tillfälle konstatera, att inte fullt hälften av samtliga löntagare vid denna tidpunkt var försäkrade. Därtill kom att stora grupper saknade, och alltfort saknar, möjlighet att få ansluta sig till en arbetslöshetskassa. För att lösa de trygghetsproblem det här är fråga om måste vi få till stånd en socialförsäkring som verkligen fyller sin uppgift på detta område. Frågan är hur den skall utformas. Den saken har KSA-utredningen att klara ut. Vad som är viktigt är att vi inriktar oss på att lösa frågan så snart som möjligt. Vi har vid årets riksdag begärt att riksdagen skall ge en tydlig beställning på att utredningen skall lägga fram ett förslag till lösning av frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring, eller vad man nu föredrar att kalla den. KSA-utredningens ordförande har sagt att detta ingår i uppdraget, men det finns ju ett förbehåll, nämligen om utredningen skulle komma fram till att ett sådant förslag bör läggas. Där finns alltså en inskränkning, och det är den inskränkningen vi vill få bort. När vi nu tar initiativ på detta område frågar ordföranden i KSA-utredningen, herr Bengtsson i Varberg, om folkpartiet vill hindra utredningen av frågan. Nej, men vi vill att något skall bli av. Herr Bengtsson hänvisar till år 1948 och nämner vad som då hände. Ja, det är 20 år sedan. Varför har vi i dag inte kommit längre? Nu är vi angelägna att något verkligen skall göras. Vi kan väl ändå inte komma ifrån att tryggheten i detta fall är olöst för många. Inte minst de unga som kommer ut från skolor av olika slag för att inträda i yrkeslivet är i avsaknad av den trygghet det här gäller. Vi tycker att det har gått onödigt sakta, även om herr Bengtsson i Varberg försäkrar att man arbetar snabbt. Han upplyste om att utredningen i december framlade en plan för det fortsatta arbetet. Detta är visserligen gott och väl, men varför har inte denna plan framlagts tidigare? Det var dock på hösten 1966 som riksdagen beslöt överlämna förslaget om utredning till KSA-kommittén. Vad som är angeläget är alltså att man verkligen skyndar på. Sedan vill jag säga några ord till herr Henningsson, som anser att man inte bör göra politik på bristerna i samhället. Jag tycker att hans inställning är mycket underlig. Jag skulle i stället vilja ställa frågan till honom: Får man använda samhällets förtjänster för att göra politik? Den möjligheten utnyttjas åtminstone alldeles utomordentligt väl från det håll som herr Henningsson företräder! Nej, det är väl så, att vi politiker är till för att bortarbeta bristerna och bygga upp ett bättre samhälle. Skall vi lyckas med detta måste vi ställa bristerna under effektiv belysning och utreda förhållandena och lämna förslag till rättelse. Jag hoppas att herr Henningsson delar denna uppfattning. För mig är det självklart att det förhåller sig på det sättet. Detta gäller givetvis också när vi diskuterar trygghetsfrågorna med utgångspunkt från en allmän arbetslöshetsförsäkring. Herr Henningsson ser tillbaka i tiden, men i dag borde han väl i stället tala om nya djärva mål. Därom hade han emellertid inte mycket att säga. Det sysselsättningsläge som vi upplever, med en relativt stor arbetslöshet, ger särskild tyngd åt kravet på en allmän sysselsättningsförsäkring. Arbetsmarknadsläget är långt ifrån tillfredsställande och svårigheterna drabbar alla åldersgrupper, inte bara den äldre arbetskraften, som i dag är föremål för vår omsorg — en alldeles riktig omsorg; solidariteten kräver att vi ägnar denna arbetskraft all uppmärksamhet vi kan. Men vi kan ändå inte komma ifrån att dagens arbetsmarknadsläge också drabbar andra grupper i samhället. Ett ändrat sysselsättningsläge kommer att ändra förhållandena även för den äldre arbetskraften. Det måste vara en förstahandsuppgift för oss att förbättra läget på arbetsmarknaden. Hur detta skall kunna genomföras skall jag dock inte här gå in på, eftersom det skulle föra alltför långt, men vi är väl alla medvetna om att vi på detta område har den mest angelägna uppgiften just nu. Det läge vi befinner oss i ställer stora krav på oss. Här måste vi som sagt visa solidaritet, inte minst mot den äldre arbetskraften, men även mot de arbetslösa över huvud taget. Då kommer vi tillbaka till kravet på en allmän arbetslöshetsförsäkring. Arbetsförmedlingarna behöver också byggas ut. Vi bör ge dem ökade resurser. Vi får vidare lov att tänka oss en utbyggnad av den skyddade och halvskyddade verksamheten. Men det är inte minst angeläget att trygga inkomsten även för sådana som inte kan beredas arbete i dagens svåra situation på arbetsmarknaden. De som inte kan få arbete skall känna att de möts av samhällets solidaritet. De skall beredas möjlighet att trots friställningen kunna ge sin fritid ett positivt innehåll. För att kunna detta behöver man givetvis inkomster. Det är en viktig förutsättning. Solidariteten kräver att både vi som arbetar i den lagstiftande församlingen och de som förhandlar ute på arbetsmarknaden tar ett gemensamt ansvar. Det gemensamma ansvaret måste gälla arbetsmarknadens olika parter. Men för oss är det en förstahandsuppgift att få till stånd en allmän sysselsättningsförsäkring. För egen del tror jag att även en sänkning av pensionsåldern skulle föra ett långt stycke framåt, men till denna sak skall jag senare återkomma. Jag nöjer mig med dessa ord. I första hand kommer jag att ansluta mig till reservationen II till andra lagutskottets utlåtande nr 26.
Herr talman! Herr Westberg påminde om att en hel rad motioner rörande arbetslöshetsförsäkring har väckts. Han påminde också om att riksdagen skickat dessa motioner till KSA-utredningen. Det var bra att han påminde om detta. Det gäller inte bara den folkpartimotion han nämnde om utan även en hel rad andra motioner. I dessa motioner finns många uppslag på samma sätt som det finns sådana i direktiven. Utredningen har också studerat frågan på andra håll och där fått flera uppslag. Herr Westberg kräver ändå att vi skall ägna oss åt frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring. Vi skall få tillläggsdirektiv för att utreda den frågan. Jag har tidigare frågat mig vad det är som vi inte får utreda för folkpartisterna, eftersom vi nu bör utreda frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring. Vad är det vi inte får lov att utreda av det vi håller på med? Det är en rätt intressant fråga. Vad som gjorde att jag begärde ordet var att det i herr Westbergs anförande hette: Vår motion och reservation har tillkommit för att något skall bli av. Det är en typisk folkpartifräckhet. Det är helt en affär mellan er själva och er representant i kommittén. Sedan frågar herr Westberg: Vad är orsaken till att vi inte kommit längre sedan 1948 på detta område? Jag hade nämnt det utredningsresultat som lämnades 1948 av socialvårdskommittén. Jo, det har hänt en hel del sedan 1948, herr Westberg. Jag anförde själv en del siffror som belyste vad som hade hänt. år 1948 hade den frivilliga försäkringen cirka 950 000 medlemmar. Vi är snart uppe i två miljoner medlemmar. På förmånssidan har det skett väsentliga förbättringar. Vi har ett kommunalt kontantstöd som kan användas om det blir en besvärande arbetslöshet bland dem som inte tillhör kassan. Vi kommer i dag att besluta om äldrestödet. Visst har det hänt en hel del sedan 1948. Herr Westberg gör ett ytterligare påpekande och säger att vi vill ha en allmän sysselsättningsförsäkring också därför att vi måste tänka på dem som är nyinträdda i arbetslivet, på dem som har studerat. Hur skall detta kunna lösas med hjälp av den paradbyggnad som ni har skisserat i er motion? Det är sådana frågor som vi håller på att utreda. Det gäller dem som ännu inte varit inne på arbetsmarknaden. Det är en besvärlig fråga, och utredningen ägnar stor uppmärksamhet åt problemet om hur vi skall kunna ge dessa ekonomisk trygghet. Det finns inte något försäkringssystem i hela världen som har löst denna fråga, men vi håller frenetiskt på att försöka lösa detta problem. I detta läge har herr Westberg mage att säga att han tycker att arbetet i utredningen går onödigt sakta. Tala med herr Erik Filip Petersson i första kammaren, som tillhör kommittén.

Herr talman! Jag hade tyvärr inte tillfälle att höra herr Westbergs hela inlägg — jag försökte få en bit mat vilket inte lyckades — men jag kom att höra en del av det, där han rekommenderade oss att inrikta oss på nya djärva mål. Jag vågar påstå att jag äger så mycket kännedom om arbetslöshet att jag inte önskar någon människa att komma i den situationen. Herr Westberg sade att man skall känna att man möts av hela samhällets solidaritet när man blir arbetslös. Jag tog mig då friheten att påpeka den fantastiska omsvängningen i de borgerliga partiernas uppfattning av detta problem. När vi framförde samma uppfattning vid en tid då arbetslösheten verkligen var betydelsefull och omfattande — tio gånger så stor som den är i dag — delade ingen inom vare sig centerpartiet, folkpartiet eller högerpartiet den uppfattningen. Jag noterar med tillfredsställelse att om uppfattningen nu är ärligt menad är det en seger för de socialdemokratiska idéerna och den har jag ingenting emot. Jag är så väl medveten om de svårigheter som föreligger för de arbetslösa, att jag gärna på alla sätt vill medverka till att problemen löses. Men man kan inte göra vad som helst utan att ge sig tid att utreda frågan. Den arbetslöshetsförsäkring som det talas om, som de flesta löst på frivillig väg, är inte enkel att ordna för hela samhället, det vet herr Westberg mycket väl.

Herr talman! Jag blev utomordentligt förvånad när jag lyssnade till KSA utredningens talesman; han har infört en helt ny debatteknik. Om man har en annan mening än han eller önskar något utöver vad som är gjort är man »fräck». Är det värdigt denna församling att föra debatten på det planet? Jag sade att vi vill att något skall bli av, att vi så snart som möjligt skall uppnå ett resultat. Jag trodde att detta även var hans åsikt — det kunde man nästan tro när man hörde honom. Men jag pekade också på att man i december hade lagt fram en plan över hur utredningens arbete i fortsättningen skulle bedrivas och frågade varför man inte kunde lägga fram den planen tidigare — vi diskuterade dock denna fråga på hösten 1966. Det var utifrån det uttalandet av honom själv som jag drog mina slutsatser. Vill han nu förtydliga sig på den punkten kanske jag kan komma fram till en annan ståndpunkt. Herr Bengtsson i Varberg sade också att mycket har hänt sedan 1948, och det är gott och väl. Men varför kunde vi inte också ha fått fram en utredning som löst den problematik som vi i dag diskuterar? Tjugo år har dock förflutit sedan 1948. Jag talade vidare om att vi skall ta hand om dem som kommer ut från skolorna och inte kan få sysselsättning. Hur skall man lösa det problemet? undrade herr Bengtsson; vi har ju tillsatt en utredning, och det är dess uppgift att lösa det problemet. Var så god, herr Bengtsson i Varberg, och lägg fram ett förslag även på den punkten! Herr Henningsson fortsätter att se tillbaka och talar om vad som varit tidigare och om omsvängningar. Jag tror inte att jag har svängt på den punkten, herr Henningsson. Solidaritetskravet har för mig alltid varit utomordentligt angeläget. Mina motioner om en sänkning av pensionsåldern t.ex. bygger också på solidaritetskravet och rättvisetänkandet, och jag kommer att fortsätta på den vägen. Jag anser inte att vad som hänt — så som man här velat göra gällande — inneburit en seger för socialdemokratin; det har varit en seger för solidaritetstänkandet och det tycker jag är utomordentligt värdefullt.
Herr talman! Jag känner inte till att man i det parlamentariska språket inte skulle få kalla en fräckhet för fräckhet; så länge jag varit med i riksdagen har man fått lov att göra det. Det är ju en fråga om vad man begär. Jag har ingenting emot att folkpartiet begär vilka utredningar som helst av kommittén. I den mån jag och utredningens medarbetare förmår att göra dessa utredningar, så kommer vi också att göra det. Vad vi efterlyst är positiva, konkreta förslag från herrarna på den kanten. Så frågar herr Westberg: Varför har ni inte gjort någonting tidigare, varför lade ni denna plan först i december? Har herr Westberg sovit hela tiden? KSA-utredningen har ju utarbetat förslag till äldrestöd. är det helt obekant? Ett sådant förslag tar man inte ur innerfickan på en förmiddag. Det har kostat våra experter och medarbetare mycken möda, och det arbetet tycker jag är berömvärt. Innan vi var klara med denna utredning, kunde vi inte börja bearbeta allt annat material. är det så svårt att förstå? Hade vi inte behövt sticka emellan med äldrestödet, hade vi i dag hunnit mycket längre än vad vi nu gjort. Men jag och alla i utredningen anser att det var så viktigt och väsentligt att vi klarade denna fråga för de äldre som hade det bekymmersamt, att det var riktigt att denna utredning fick göras med förtur. Först sedan den var klar satte vi i gång med det övriga arbetet. Att påstå att vi arbetat onödigt sakta är en fräckhet, och det kan man säga i vilken församling som helst.

Herr talman! Jag vill ändå fråga herr Westberg: Har det skett en omsvängning i det borgerliga tänkandet eller inte? För att belysa den frågeställningen tog jag fram den uppfattning som rådde inom högern, de frisinnade och bondeförbundet på 1920 och 1930-talen. Jag vet att vi då stod fullständigt ensamma om vår uppfattning, att samhället borde visa solidaritet mot den arbetslöse. När jag nu konstaterar att samtliga borgliga talare är så förvånansvärt positiva till tanken att skapa bättre förutsättningar för den arbetslöse, tar jag mig friheten att beteckna det som en mycket anmärkningsvärd omsvängning. Kan herr Westberg kalla det någonting annat? Jag noterar denna omsvängning med glädje, om den är ärligt menad. Men jag har mina dubier när jag märker hur man blåser upp olika detaljer på elt sätt som tidigare inte varit vanligt. Det är ur den synpunkten jag anser att detta är en mycket stor seger för de socialdemokratiska idéerna. Om omsvängningen inom de borgerliga partierna varit så markant som det har getts uttryck för från denna talarstol och på andra håll, är jag verkligt belåten. Men jag har orsak att hysa tvivel.

Herr talman! Jag vill gärna ge ett erkännande till KSA-utredningens ordförande för den snabbhet med vilken man löste den specialuppgift, som man fick sig förelagd. Jag tycker att det är värdefullt, och jag är mycket glad åt att det skedde. Men vad jag ett ögonblick ville diskutera med herr Bengtsson är frågan huruvida det är fräckt att anse att man kan lösa ett problem på ett annat sätt än vad herr Bengtsson har gjort. Han säger, att utredningen gjorde undan den saken och sedan lade en plan. Hade man inte kunnat tänka sig att lägga planen på ett tidigare stadium genom att låta experter arbeta med den saken samtidigt som man löste denna specialuppgift? Jag tror att det hade varit möjligt. Det kan hända att han har en annan uppfattning, men att kalla min uppfattning för fräckhet tycker jag är en underlig debatteknik, det kan jag inte komma ifrån. Hade man följt mitt förslag tror jag att man hade hunnit längre i dag; att man alltså snabbare hade kommit till resultat. Det är min uppfattning, och jag menar, att jag måste ha rätt att hysa den utan att den får den beteckning som herr Bengtsson i Varberg gav den. Vår vän Henningsson återkom sedan med sitt tal om en omsvängning. Det är klart att det står honom fritt att tala om en sådan. Men vad som är angeläget att konstatera i dag är att solidariteten kommit till uttryck från olika håll och att vi alla känner att vi gemensamt måste ta ansvar på detta område. Det tycker jag är väsentligt att konstatera, och jag är angelägen att göra det.

Herr talman! Jag vill för herr Nordgren gärna klara upp frågan om arbetslösheten på 1920 och 1930-talen jämförd med dagens. Herr Nordgren är inte ensam om att påstå att det är mycket liten skillnad härvidlag. Jag mötte en högerman i en diskussion för en tid sedan, som sade att det för närvarande finns ungefär 122 000 arbetslösa mot 168 000 när det var som värst på 1930-talet. Jag tycker att herr Nordgren ändå är så pass gammal att han borde minnas 1930-talet, och då bör han också veta att vi vid denna tidpunkt hade mer än tio gånger större arbetslöshet än i dag. Känner man inte till detta finns det möjligheter att ta reda på det. Jag vet att det kan hänvisas till statistik från erkända arbetslöshetskassor och att man säger sig på grundval av dessa siffror kunna påvisa, att arbetslösheten för närvarande är ungefär lika stor som på 1930-talet. Men, herr Nordgren, forska i saken och ni kan konstatera, att erkänd arbetslöshetskassa beslöts 1934 — jag tror det var det året. Den rönte mycket hårt motstånd i början från de fackliga organisationernas sida, och det var endast ett mycket litet antal organisationer anslutna till kassan före 1940. Först därefter anslöt man sig inom förbunden till kassorna. Den verkliga arbetslösheten, herr Nordgren, var emellertid mer än tio gånger större på 1930-talet än den var någon gång under 1950 och 1960 talen. Det är en avsevärd skillnad och det är därför jag betecknar den omsvängning som ägt rum som fantastiskt glädjande. Jag är tacksam för herr Nordgrens deklaration, att högern ändrat sin attityd därvidlag och noterar det som en seger.

Herr talman! De nu aktuella siffrorna upplyser om att vi har 44 000 arbetslösa, herr Nordgren. Jag vet emellertid att man i högerpartiet också vill räkna in dem som går på omskolning. Men man får nog på högerhåll vänja sig vid tanken att den omvandling som nu pågår i produktionen i vårt samhälle — det förekommer ju omstruktureringar ideligen — gör det nödvändigt att framdeles ha en betydande omskolningsverksamhet i gång för att tillfredsställa den efterfrågan på utbildad arbetskraft som kommer att förefinnas. Ingen kan i dag förfäkta, att om jag är utbildad skräddare, skomakare eller metallarbetare, så skall jag förbli det under hela mitt yrkesverksamma liv. Det är tvärtom troligt att jag måste se mig om efter en möjlighet att omskola mig — och det är i så fall till fördel för näringslivet! Den saken skall man vara på det klara med. Jag har inte i dag tillgång till tidigare siffror över arbetslösheten, men jag vågar påstå att jag upplevt den tid då en fjärdedel — ja, närmare en tredjedel — av den organiserade arbetskraften gick arbetslös. Jag instämmer med herr Nordgren i att vi inte bör satsa enbart på beredskapsarbeten och omskolning. Vi måste försöka få produktionen i gång. Jag beklagar livligt att vi inte har lyckats med det. Men jag tycker man skall hålla sig till de rätta proportionerna, när man talar om arbetslöshetssiffrorna på 1930-talet och i dag. Och glädjande nog är de siffrorna inte jämförbara i något avseende.

Herr talman! Detta har blivit en lång debatt, men jag tror mig ändå om att kunna tillföra den ett par synpunkter som inte har diskuterats. Först vill jag dock säga några ord till herr Henningsson. Vi talar i dag om sysselsättningssvårigheter år 1968, men herr Henningsson tillgriper argument från seklets början. Han säger att vi då hade en arbetslöshet som var tio gånger så stor som dagens. Jag känner inte till att vi skulle ha haft en arbetslöshet på 20 procent i vårt land. Det måste vara en felaktig uppgift. Nog är det egendomligt att vi skall dra fram argument som är 60 år gamla när det gäller att lösa dagens problem. Dessa argument, herr Henningsson, är så murkna att de inte kan ha effekt på någon människa i dag. Vidare menar herr Henningsson att de borgerliga anser att arbetslösheten beror på att lönerna är för höga. Detta vittnar om att herr Henningsson absolut inte fattat problemet och inte är underkunnig om vad saken gäller. Hurudan är situationen för en företagare nästa år, herr Henningsson? Vi har beslutat om en arbetstidsförkortning som kostar 2 procent av lönesumman. Herr Henningsson kommer att vara med om att införa en ny löneskatt om 1 procent, och en höjning av ATP-avgiften tillkommer dessutom, som kostar 0,5 procent av lönesumman. Detta innebär tillsammans 3,5 procent i ökning av kostnaderna för företagarna 1969. Vilka krav ställs det då från löntagarna? Finansminister Sträng har uttalat att en prisstegring med 3 procent per år är något normalt. För att kompensera en 3-procentig prisstegring måste en vanlig industriarbetare ha 500 kronor i inkomstökning. Han har emellertid 40 procent i marginalskatt och måste därför begära 850 kronor i löneförhöjning för att få behålla 500 kronor. Det betyder 3,5 procent i ökade lönekostnader för företagaren. Tillsammans med kostnaderna för arbetstidsförkortningen, för den höjda ATP-avgiften och för löneskatten blir det en kostnadsökning med 7 procent utan att löntagaren får en enda krona i reallöneökning. Det är där problemet ligger, herr Henningsson, och det är det vi i dag skall försöka lösa. Det är alltså den realitet som ligger bakom vårt tal om kostnadsutvecklingen. Nog är det synd att 7 procent i ökade kostnader för företagaren inte skall leda till den minsta förbättring för löntagaren utom en något förkortad arbetstid. Det måste vara något fel på en sådan politik. Det är inte fråga om att arbetstagarna får för höga löner, herr Henningsson, utan det gäller att ge dem löner som det är något värde med. Det är detta saken gäller. Behovet av en allmän arbetslöshetsförsäkring har ökat i och med ATP systemets införande. Vi har nu en pension som grundar sig på inkomst, vilket folkpensionen inte gör. Detta betyder att en människa som blir arbetslös också förlorar ATP-poäng, som skall ge henne pension i framtiden. Hon blir inte bara arbetslös utan får också i framtiden en sämre ATP-pension. Därför måste vi ha en allmän arbetslöshetsförsäkring, så att samtliga arbetare är registrerade i någon form av arbetslöshetskassor. Det är speciellt viktigt för de äldre löntagarna — de yngre gör det inget om de inte är registrerade, ty för dem verkar 15-årsregeln utjämnande. Det är alltså fråga om de äldre som inte har så många år i ATP-systemet. — Denna fråga kommer vi att få ta ställning till litet längre fram i vår. Jag har emellertid velat beröra den, eftersom den visar angelägenheten av att en allmän arbetslöshetsförsäkring kommer till stånd. Det finns en nyansskillnad mellan folkpartiets och våra motioner. I folkpartimotionen talas om en sysselsättningsförsäkring, medan det i vår motion talas om ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Man kan aldrig försäkra sig för att få sysselsättning — man kan bara försäkra sig för att få ersättning för det inkomstbortfall som man drabbas av vid arbetslöshet. Vi tvivlar inte på KSA-utredningen, herr Bengtsson i Varberg, men just med hänsyn till de argument som jag här redovisat anser vi på högerhåll att det är högst nödvändigt att frågan om denna allmänna försäkring löses. Varför fick KSA-utredningen så mycket expertis, herr Bengtsson i Varberg, och varför har man anledning att, som ni gör i andra lagutskottets utlåtande nr 26, tala om att utredningen »med berömvärd snabbhet» framlagt förslaget om omställningsbidrag? Ja, det kan vara anledning att erinra om vad som hände i fjol. Vid riksdagens början väcktes då en motion från socialdemokratiskt håll. Tunga LO-representanter stod bakom motionen: Arne Geijer var första namn, och Knut Johansson och Sigrid Ekendahl fanns med. Motionärerna krävde att problemen för de äldre arbetslösa skulle lösas. Men vad inträffade när motionen kom till andra lagutskottet, herr Bengtsson i Varberg? Jo, det var såvitt jag vet bara högern och folkpartiet som yrkade bifall till den. Socialdemokraterna och även centerpartisterna uttalade att motionen icke borde föranleda någon riksdagens åtgärd. När ärendet behandiades i kamrarna förklarade centerpartiet, att det var ett olycksfall i arbetet att partiet inte hade stött motionen i andra lagutskottet, och stödde den här i kammaren. Vi fick också stöd av kommunisterna. Följden blev att Arne Geijers motion bifölls av andra kammaren men avslogs av första kammaren med socialdemokratisk majoritet. Därefter framlades förslaget rörande omställningsbidrag — »med berömvärd snabbhet», som det står i det utskottsutlåtande jag nämnde. Men kom inte och säg att vi varit ljumma i denna fråga, när det är uppenbart att vi drivit på även härvidlag. Jag skall återkomma med yrkande när herr talmannen uppfordrar mig härtill.

Herr talman! Jag tycker att herr Ringaby borde ta en kurs i matematik. Han säger att mina »60-åriga argument» inte är något att fråga efter. Ja, jag talade om vad som hände på 1920 och 1930-talen, och det kan väl inte vara händelser som ligger 60 år tillbaka i tiden. — Trots att herr Ringaby hävdar att det jag sade inte är någonting att fråga efter, så har tre talare bemött mina uttalanden. Herr Ringaby säger vidare att vi inte vid något tillfälle haft 20 procents arbetslöshet. Men tyvärr har vi haft det, herr Ringaby — ja, vi hade betydligt mer än 20 procents arbetslöshet under den värsta tiden. Då var det ingen som var så vänlig mot de arbetslösa som i dag, och jag konstaterar alltså att det skett en betydande och glädjande omsvängning. När herr Ringaby talar om näringslivets utveckling undrar jag om herr Ringaby hörde vad jag sade i mitt första anförande. Jag tog mig friheten att citera vad den franske författaren Servan-Schreiber skrivit. Han uttalar att Sverige är ett av de länder i Europa som verkligen fört en klok industriell politik, och han hävdar att om inte de andra länderna i Europa ändrar sin politik på ifrågavarande punkt, så kommer det att bli ett litet toppskikt, bestående av Amerika, Japan och Sverige, som kan sägas vara industriellt dominerande. På flera ställen återkommer han och förmenar att man i Sverige fört en verkligt klok politik. Det är inte jag som påstår detta men jag tycker att de som jämt gnäller borde ha något slags bakgrund till sitt gnäll om utvecklingen inom den industriella sektorn i vårt land. Den är visst inte så dålig, sedd ur internationell synpunkt, som många vill göra gällande. Vi har haft tillgång till arbetskraft som varit mer positivt inställd till rationaliseringar och automation än man haft på något annat håll i världen. Jag har tidigare framhållit att detta i sin tur medverkat till resultaten. Vi har anledning att ta viss hänsyn till vad utländska bedömare anser om vårt resultat och inte bara lita på vad som ur politisk synpunkt anses matnyttigt. Jag vill inte förneka att vi har ett högt kostnadsläge, men jag vill gärna erkänna att den fackliga rörelsen i vårt land kan notera en mycket framgångsrik verksamhet.
Herr talman! Egentligen skulle jag inte behöva bemöta herr Ringabys påståenden. Herr Nordgren har ju på ett ypperligt sätt redogjort för hur kommittén arbetar och vad högern gör i kommittén. En uppgift av herr Ringaby gav mig dock anledning att begära ordet. Han påstod att förra året väcktes en motion som andra lagutskottet avstyrkte, men som andra kammaren biföll. Den skulle gälla äldrestödet. Det är fel, ty den motionen syftade till att få till stånd en förtidspensionering av de äldre. Jag stred som ett lejon i kammaren och sade att det var oriktigt att förtidspensionera dessa personer och att de i stället skulle ha ett arbetsmarknadspolitiskt utformat bidrag. Det var ett sådant bidrag som KSA-utredningen kort tid därefter föreslog.

Herr talman! Tre utlåtanden ligger till grund för denna mycket långdragna debatt. Ett av dem gäller ersättningen till de äldre arbetslösa. Vid det utlåtandet finns ett par reservationer beträffande detaljer. Ett av utlåtandena från andra lagutskottet är enhälligt och i ett krävs i ett par reservationer ytterligare åtgärder som berör områden vilka redan är under utredning. Ändå har debatten blivit så omfångsrik. Vittgående resonemang har förts, och från olika håll har vittnats om hur arbetet kan bedrivas i utredningar m.m. Eftersom jag själv sitter med i den mycket observerade KSA-utredningen vill jag slå fast några data, som kanske kan vara av intresse. Utredningen tillsattes för ungefär två år sedan och fick i början, närmare bestämt i april 1967, tilläggsdirektiv beträffande lösandet av den äldre arbetskraftens problem. Efter fem månader — i september — framlades ett betänkande i anledning av dessa tilläggsdirektiv. Det är alltså bl.a. resultatet av detta betänkande som vi diskuterar i dag. Det dröjde således endast fem månader från det direktiven gavs till dess utredningens betänkande i det avseendet var färdigt. Det fanns ett särskilt yttrande från någ ra av kommitténs ledamöter när det gällde vissa grupper i samhället, som också genom den hårda strukturrationaliseringen försätts i ett bekymmersamt läge. Herr Nordgren har resonerat om detta yttrande. Även om vi här inte skall fördjupa oss så mycket i vem som gjorde vad i sammanhanget, kan vi dock slå fast att det fanns ett sådant yttrande. Att propositionen tog hänsyn till dessa synpunkter har vi också noterat — och utredningsarbetet fortsätter. Inrikesministern har uttalat att det är nödvändigt och angeläget med en allmän arbetslöshetsförsäkring, och detta inger goda förhoppningar för det fortsatta utredningsarbetet. Jag ser här en möjlighet till en bred uppslutning i utredningen kring försöken att i arbetslöshetsförsäkringen få in så många grupper som möjligt. Den som av olika anledningar blir utan inkomst måste komma in i ett försäkringssystem, när vi nu planerar att gå utöver de frivilliga arbetslöshetskassor som redan finns och som arbetat på ett utomordentligt sätt under många år. Svårigheterna för de människor som blir arbetslösa och därmed utan inkomst är enahanda, oavsett vilka arbetsuppgifter de har när de ställs utan möjlighet till inkomst och försörjning. Från vår sida är kravet på en arbetslöshetsförsäkring ett led i det arbete för grundtrygghet som präglat centerpartiets handlande sedan årtionden. Det är inget nytt synsätt vi har anlagt i detta avseende, utan det är snarare fråga om en uppföljning och en fortsättning av en sedan länge etablerad linje. Herr Henningsson har tidigare i dag varit flitigt i elden. Han har vid fyra eller kanske rent av fem tillfällen argumenterat mycket kraftigt med hänvisning till situationen på 1920 och 1930-talen, men han har mycket litet intresserat sig för de problem vi har i dag. Han har buntat ihop de borgerliga och flera gånger frågat om det har inträffat någon sinnesförändring hos de borgerliga partierna, eftersom de i dag talar så varmt för en allmän arbetslöshetsförsäkring.

Vi har ibland mött motstånd från andra partier. När vi aktualiserade lokaliseringspolitiken första gången i detta hus var det minsann ingen allmän uppslutning kring våra funderingar. De var dock ett led i en strävan att ge människorna möjlighet till arbete i de bygder där de hör hemma. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har vi ställt oss positiva till sedan de över huvud taget aktualiserades, och vi har varit pådrivare i många fall. Nu föreslås rätt till en viss trygghet vid förlorad inkomst. Den tankegången har vi fört fram sedan många år. Vi menar — kanhända till skillnad från en del andra — att denna rätt till trygghet genom försäkring vid förlorad inkomst skall omfatta så många grupper som möjligt. Det är just denna uppgift KSA-utredningen har. Som ledamot av utredningen har jag kanske en subjektiv syn på frågan, men jag kan försäkra att utredningen präglas av en allmän strävan att nå ett resultat som i görligaste mån tillgodoser dessa krav och önskemål.

Herr talman! Vad som har hänt under en gången tid har ventilerats ganska mycket i dag, varför jag inte skall ägna mig åt detta utan i stället tala något om vad som skall komma. De utskottsutlåtanden som nu företages till avgörande behandlar en pro position om kontantstöd i olika former åt äldre arbetslösa. I anledning av denna proposition, nr 29, har jag avgivit en motion som fått nummer 1000 i denna kammare. Det är med anledning av de krav, som jag fört fram i motionen och vilka har avstyrkts av statsutskottet i dess utlåtande nr 64, som jag skulle vilja säga några ord.

Det är dock alldeles riktigt — såsom också sägs i utskottsutlåtandet — att man, när man har arbetat under så lång tid som tre år, har möjlighet att. vara med i erkänd arbetslöshetskassa och få ersättning därifrån. Alla tre yrkandena i motionen har anknytning till vissa tröskelproblem. Jag skall ta ett exempel. Två personer har samma arbetsuppgifter inom ett företag, som läggs ned. Båda har tidigare fått omställningsbidrag. Den enes arbete varar två år och elva månader. Denne erhåller enligt propositionens förslag omställningsbidrag efter fem dagars karenstid. Den andre arbetaren måste kanske gå kvar i företaget ett par månader ytterligare på grund av att vissa saker måste göras färdiga. Han får två månaders karenstid på grund av att han har haft arbete under längre tid än arbetskamraten. Där har vi alltså ett sådant tröskelproblem som jag genom mitt yrkande velat komma till rätta med. Med mitt andra yrkande, »att vid förmögenhetsberäkning för erhållande av omställningsbidrag. skall medgivas ett grundavdrag motsvarande taxeringsvärdet på egen bostad dock högst 25 000 kronor», menar jag att de första 25 000 kronorna av taxeringsvärdet för egen bostad inte skall medräknas i det belopp som. skall läggas till grund för förmögenhetsberäkningen. Departementschefen säger: »En nedsättningsregel bör konstrueras så att innehavet av förmögenhet i form av eget hem — eller förmögenhet till motsvarande värde — inte föranleder nedsättning av omställningsbidraget. Endast den del av förmögenheten, som överstiger ett genomsnittsvärde för sådana egnahem som i allmänhet ägs av personer i 60-årsåldern och som är belägna i industriorter, bör läggas till grund för nedsättning.» På denna formulering, att innehavet av förmögenhet i form av eget hem inte skall. föranleda reducering, har man i statsutskottet hängt upp sitt avslagsyrkande. Men det står också »eller förmögenhet till motsvarande värde» — som alltså inte ligger i eget hem. Därigenom kommer alla förmögenhetsägare att sitta i samma båt. Har man en förmögenhet i ett eget hem, vars storlek kanske i många fall betingats av att taxeringsvärdet höjts i olika omgångar — det gäller särskilt i storstadsområdena — kan man inte bara sälja en bit av huset om man råkar bli arbetslös. Men har man förmögenheten i reda pengar, kan man ta en del av denna om den ligger i banktillgodohavande eller något likvärdigt. Detta är anledningen till att jag framställt detta yrkande, som emellertid blivit avstyrkt av utskottet. .. När det gäller förmögenheter mellan 60 000 och 100 000 kronor skall 5 procent av det mellanliggande beloppet dras av, när man beräknar omställningsbidragets storlek, med en tolftedel varje månad, säger departementschefen. Den som har en förmögenhet på mer än 100000 kronor får inte något alls. Detta skapar onödigt kraftiga tröskeleffekter, och därför har jag i mitt tredje yrkande föreslagit att omställningsbidrag inte skall utgå på förmögenheter överstigande 125000 kronor. Man bör alltså höja det högsta beloppet med 25000 kronor och samtidigt öka reduceringen från 5 till 10 procent av förmögenheten vid förmögenheter på mellan 60 000 och 125 000 kronor. Utskottet invänder att detta skulle medföra att den som ligger mellan 60 000 och 100 000 kronor i förmögenhet skulle få ett lägre omställningsbidrag än enligt propositionen. Det är alldeles riktigt. Samtidigt skulle emellertid tröskeleffekten minskas avsevärt och bli knappt hälften så stor som enligt propositionen. Enligt propositionens förslag får den som ligger under 60 000 kronor i förmögenhet fullt bidrag med 800 kronor per månad. Den som ligger strax under 100 000 kronor får ungefär 630 kronor per månad, alltså en minskning med 170 kronor, medan den som har något över 100 000 kronor inte får någonting. Det blir alltså en mycket kraftig tröskeleffekt, som är särskilt kännbar för dem som har förmögenhet enbart eller till största delen i form av ett eget hem. Med det system som jag förordar i motionen skulle alltså tröskeleffekterna minskas med drygt hälften. Bidraget vid en förmögenhet på strax under 125 000 kronor skulle bli drygt 3000 kronor per år jämfört med 9600 kronor per år för fullt bidrag. Den tröskeln är naturligtvis också stor, men den skulle ändå bli mycket lindrig jämfört med propositionens förslag. Med hänsyn till att det nu föreliggande förslaget avser temporära åtgärder i avvaktan på resultatet av den pågående KSA-utredningen skall jag avstå från att yrka bifall till min motion, men jag hoppas att de förslag jag framfört skall prövas av KSA-utredningen i dess fortsatta arbete.

Herr talman! Vi för denna debatt om allmän sysselsättningsförsäkring mot bakgrunden av att vi nu har 45 000 registrerade arbetslösa — en bakgrund som ändå inte ger den riktiga bilden. Witerligare flera tiotusental personer är nämligen arbetslösa utan att vara anmälda som sådana vid arbetsförmedlingarna. De arbetslösas situation berör också deras familjer. Det är då, tycker jag, en ganska märklig debatt som vi fört här några timmar, och mycket i inläggen har förvånat mig. Jag vill framför allt uppehålla mig vid herr Bengtssons i Varberg inlägg i debatten, och jag har särskilt reagerat mot två inslag i hans anförande. Herr Bengtsson i Varberg framhöll regeringens stora aktivitet och vilja att lösa denna fråga så att vi får en i verklig mening allmän försäkring. Det har gång på gång understrukits att KSA utredningen skall vara förutsättningslös.

I slutet av mars tyckte han emellertid att regeringens syfte var klart, regeringen vill ha ett obligatoriskt inkomstskydd. Herr Bengtsson i Varberg är förvånad över att folkpartiet är oroat i denna fråga. Det finns anledning till oro. Vi har under 1967 och 1968 haft en arbetslöshet på mycket hög nivå. I höstas var enligt arbetskraftsundersökningarna ungefär 75 000 människor utan arbete. En tredjedel av dem var försäkrade; de andra hade inte inkomsttrygghet genom en allmän försäkring. Uttalanden från KSA-utredningens ordförande och från utredningens uppdragsgivare inrikesministern ger också anledning till oro. Regeringen har inte klargjort sina intentioner beträffande sysselsättningsförsäkringen förrän i det uttalande som inrikesministern gjorde i slutet av mars. Jag är glad om regeringen nu håller fast vid sin senast uttalade uppfattning, att det behövs ett obligatoriskt inkomstskydd. Det andra inslaget i herr Bengissons i Varberg anförande som jag reagerade emot var den demagogiska tillspeisningen. Den är särskilt onödig i ett läge då tiotusentals människor och deras familjer drabbas av arbetslöshet och inte får trygghet i form av en allmän försäkring. Det vore bra om man från socialdemokratiskt håll ville sluta med att ifrågasätta sina politiska motståndares ärliga vilja att komma till rätta med de svagheter i samhället som regeringen med sin politik inte tillfredsställande lyckats lösa. När vi kritiserar regeringen för olika brister i samhället är det egentligen inte regeringens vilja utan dess förmåga att komma till rätta med svårigheterna och problemen som vi kritiserar. Folkpartiets vilja till socialt reformarbete, vilja att ge människorna trygghet, vilja att föra en aktiv arbetsmarknadspolitik och — i detta fall — vilja att skapa ett kontanistöd åt de arbetslösa, den viljan är klar och behöver inte diskuteras. Låt oss vara ense om en sak: vi måste reformera den nuvarande försäkring 2n. Jag delar inte herr Bengtssons uppfattning att den är så effektiv. Den omfattar inte alla, utan bara hälften av de förvärvsarbetande. Tidigare kunde man kanske säga att den hälft som är oförsäkrad inte löpte så stor arbetslöshetsrisk. Men utvecklingen under de senaste två åren har medfört att även de oförsäkrade grupperna fått en bety dande arbetslöshetsrisk. Den nytillkommande arbetskraften — människor i utbildning — har haft svårt att få jobb. Försäkringen utgår vidare bara under en begränsad tid — åtskilliga har blivit utförsäkrade och får inte något bidrag från försäkringen. I många fall ger den inte heller tillräckliga ersättningar. Jag vill gärna medge att försäkringen ger åtskilliga ett hyggligt skydd, men den är inte effektiv. Den räcker inte; vi behöver en reformering av försäkringen. Vad är det då vi måste göra? Folkpartiet liksom centerpartiet och högerpartiet anser att det behövs en allmän sysselsättningsförsäkring, och debatten i dag gäller frågan huruvida riksdagen bör uttrycka en sådan vilja. KSA-utredningens ordförande är irriterad. Jag har svårt att förstå det. är han irriterad över historieskrivningen att socialdemokraterna är de enda som intresserar sig för att tryggheten visar sig vara falsk? Är herr Bengtsson irriterad för att inlägg av den typ som herr Henningsson gjorde är så generande enkla, att inte ens de egna partikamraterna tror på dem? Är herr Bengtsson irriterad för att folkpartiet så starkt engagerar sig för människornas inkomsttrygghet? Är han irriterad för att han känner sig orolig för att vår kritik mot regeringsdirektiven och handläggningen av detta ärende ändå är berättigad? Vår kritik drabbar regeringen, inte utredningen, inte utredningens hårt arbetande sekretariat, inte heller utredningens ledamöter eller ens dess ordförande. Det finns inslag i herr Bengtssons anföranden som vi måste kritisera, men han kritiseras då som ordförande för den socialdemokratiska riksdagsgruppen och inte som ordförande i KSA-utredningen. Och det är hans åsikter som kritiseras, inte hans kompetens som ordförande — den sätter jag högt. Herr Bengtsson borde använda sina krafter till något bättre än att göra inlägg av det slag som han haft i dagens debatt. Är herr Bengtsson irriterad för att folkpartiet haft en arbetsgrupp för att studera frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring? Folkpartiets landsmöte 1966 beslutade att partiet skulle göra en sådan utredning. Den utredningen är nu färdig, och resultatet redovisades i går. Är herr Bengtsson irriterad för att den utredningen stör ritningarna för regeringen och för herr Bengtsson eller för att utredningen visat att det är möjligt att genomföra en allmän sysselsättningsförsäkring? Alla i tidigare debatter gjorda påståenden — inte i dag utan i andra sammanhang — om att det föreligger sådana tekniska svårigheter att genomföra en sådan försäkring att det är omöjligt faller. Är herr Bengtsson irriterad för att det visats att en sådan försäkring är möjlig att genomföra utan alltför höga kostnader? Påståenden om kostnader på mångmiljardbelopp faller. Är herr Bengtsson irriterad därför att det visat sig vara möjligt att genomföra en sådan försäkring i olika administrativa former? Påståenden om att folkpartiet egentligen skulle vara ute efter arbetslöshetskassorna faller helt till marken.

Är det därför som det är så svårt att föra en saklig debatt? Herr Bengtsson angrep Sven Wedén som inte är här i dag. Sven Wedén ljuger, sade han. Nej herr Wedéns och folkpartiets kritik drabbar regeringen och regeringens ovilja att klargöra sin inställning. Det var ju först för ett par veckor sedan som Rune Johansson gjorde ett klarläggande. Herr Bengtsson angrep också folkpartirepresentanten i utredningen. Det tycker jag var helt oberättigat. Folkpar tiets representant har partiets förtroende. Jag måste här inskjuta att fröken Sandells påstående att han furnerat material till folkpartiets utredning är helt oriktig. Jag har personligen medverkat i skriften också när det gäller författandet av huvuddelarna. Det material som hon måhända kan känna igen är hämtat från statens offentliga utredningar och arbetsmarknadsstyrelsens redovisningar av situationen på arbetsmarknaden. Jag utgår ifrån att också KSA-utredningen har tillgång till det materialet. Några informationer den väg som fröken Sandell antydde har vi inte fått. Herr Bengtsson angrep folkpartiet för fräckhet — han talade om en typisk folkpartifräckhet. Vad säger då Ingemund Bengtsson om sitt eget påstående att folkpartiet hindrar utredningens arbete? Folkpartiet har redovisat hur en försäkring kan se ut. Vi har kallat den en allmän <sysselsättningsförsäkring. Det finns ingen anledning att föra någon debatt i namnfrågan. Vi säger att den är oviktig; man kan kalla försäkringen en arbetslöshetsförsäkring, man kan kalla den en arbetsmarknadsförsäkring eller vad man vill — huvudsaken är att det är fråga om en allmän försäkring som omfattar alla. Vi har sagt att denna försäkring bör omfatta alla löntagare och företagare och all nytillkommande och återinträdande arbetskraft, att försäkringen bör bygga på inkomstbortfallsprincipen, att den till sin konstruktion bör nära anknyta till sjukförsäkringen och att man kan tänka sig olika administrativa former för en sådan försäkring. Det är väl framför allt två organisatoriska huvudalternativ vi diskuterar — vilket av dem man väljer beror på vilken väg man tycker sig kunna åstadkomma den mest effektiva försäkringen sedan man mera i detalj har studerat det hela. Det finns goda skäl för båda lösningarna. Jag tycker att det är något förvånande att herr Bengtsson på den punkten binder sig och påstår att det bara finns en utformning som är tänkbar. Man borde inte på den punkten binda sig i onödan innan materialet är redovisat. Jag tycker också att herr Bengtsson borde undvika de hårda orden. De kanske inte får den effekt som avsågs. Var det inte så med herr Bengtssons inlägg, att det påminde om det predikomanuskript som den gamle prosten hade där han i marginalen hade antecknat: argumenteringen svag, höj rösten!

Herr talman! Tillåt mig att börja med att säga att den irritation jag gav till känna i mitt förra anförande var inte så mycket för egen del som för medarbetare i utredningen.

Herr Mundebo kan inte förneka att herr Wedén sade det. Det var en osanning och det reagerade mina medarbetare mot.

Den gruppen har alltså funnits och studerat frågan. Irritationen var alltså föranledd av att man påstod att den kommitté som jag leder — det kan ju inte vara någon kritik mot regeringen — inte bedriver arbetet tillräckligt skyndsamt och att detta var anledningen till att arbetsgruppen hade tillsatts. Det var alltså en lögn, och det är det som jag har reagerat mot. Jag hoppas att herr Mundebo bekräftar att det inte var på grund av min utredning som arbetsgruppen tillsattes. Det är så att folkpartiet har fört en besynnerlig propaganda mot KSA utredningen. Ni märker väl att det är irritation inte bara bland de socialdemokratiska ledamöterna utan det är likadant med högeroch folkpartirepresentanter. Man gick alltså för långt i går under presskonferensen. Jag har naturligtvis ingenting att invända mot att folkpartiet tillsätter en studiegrupp som studerar en viktig social fråga. Det är mycket värdefullt, om man kan framlägga positiva förslag — det finner jag helt rimligt — och att de förslagen användes av folkpartiets representanter i den utredning som är tillsatt. Vad är det för mening i att folkpartiet bedriver studiearbete, om inte dess ledamot i utredningen får nytta av materialet och tillgodoser kommittén med det? Vi skall tänka på att vi i dag diskuterar en motion från folkpartiet och en reservation från folkpartiet med önskemål om tilläggsdirektiv för utredningen. Om folkpartiet hade velat ha en annan uppläggning, herr Mundebo, en annan plan för arbetet frågar jag: Varför har partiets representant i utredningen inte föreslagit det? Nej, han säger att tiden ännu inte är mogen för att ta ståndpunkt i huvudfrågan, att man måste lära sig litet mer. Varför tog ni inte med honom i studiegruppen, så att det hade kunnat klaras av där? Vi diskuterar alltså frågan om tillläggsdirektiv, men folkpartiet har inte kunnat klara ut vad det menar med sitt förslag om tilläggsdirektiv. Ni har faktiskt skyldighet att tala om vad det är utredningen nu gör som den inte borde göra. Er representant i kommittén har inte framfört något önskemål och har inte haft några kritiska funderingar om att vi håller på att arbeta med någonting som är onödigt. Jag kan försäkra kammarens ledamöter, att KSA-utredningen inte har ägnat sig åt någonting som inte är absolut nödvändigt oavsett vilket system man än väljer för att lösa den väsentliga frågan, nämligen inkomsttrygghet för alla. Folkpartiet menar väl inte att vi skall komma med ett principförslag, en rubrik, om vilket det skall fattas ett principbeslut för att först därefter börja detaljutforma bestämmelser. Vi måste väl i rimlighetens namn utarbeta ett detaljerat förslag om kontant stöd vid arbetslöshet och ge det ett reellt innehåll. Det är ju det vi håller på med. Jag kan förstå att folkpartiet vill komma åt den socialdemokratiska regeringen — det kan man inte reagera mot utan är helt i sin ordning — men det är märkligt att folkpartiet angriper KSA-utredningen som arbetar enligt sina direktiv och som redan har löst en uppgift och nu är i färd med att lösa huvuduppgiften. Den här skriften som folkpartiet utarbetat är intressant och innehåller fem olika uppslag men dessa finns redan, herr Mundebo, i de motioner och direktiv som föreligger. Vi skall pröva dem i den ordning som är normal vid utredningsarbete.

Herr talman! Herr Bengtsson i Varberg har inte berört kärnfrågan utan bara en detalj som gäller KSA-utredningen och folkpartiutredningen. Kärnfrågan är tryggheten för de många människor som är arbetslösa utan att vara försäkrade och problemet att snarast möjligt få till stånd en effektiv lösning för dessa. Jag vill fråga herr Bengtsson: Har ni fortfarande samma mening som i november 1967, nämligen att det är möjligt att lösa frågan utan en allmän försäkring? Är inrikesministerns uppfattning från mitten av mars ännu hållbar? Har herr Bengtsson nu en annan mening och tar avstånd från uppfattningen i november? När skriften i går presenterades angav partisekreteraren, partiordföranden och jag bakgrunden till utredningsuppdraget, nämligen ett landsmötesbeslut. Sven Wedén tillade att det finns så mycket större anledning att studera frågan eftersom tilläggsdirektiv till KSA utredningen inte utfärdats, och den uppfattningen delar jag. Det är emellertid osanning, herr Bengtsson, att säga att Sven Wedén betecknade KSA-utredningens arbete som huvudorsak till att vår arbetsgrupp tillsattes. Vi kritiserar inte KSA-utredningen utan — jag upprepar här vad jag sade ett par gånger i mitt första inlägg — det är mot regeringen som kritiken riktas. Den har inte utfärdat tilläggsdirektiv och givit utredningen resurser att föra arbetet vidare när det gäller utformandet av en allmän, obligatorisk försäkring. Kärnfrågan är denna: Kommer arbetet att inriktas på en allmän försäkring som ger trygghet åt alla dem som står utanför försäkringen? Är regeringens oklarhet på denna punkt fortfarande kvarstående?
Herr talman! Herr Mundebo anmärkte på att jag inte diskuterade det väsent liga, som han sade, nämligen tryggheten för de arbetslösa. Det ansåg jag emellertid vara helt onödigt. Tryggheten är en självklar sak, den ligger ju bakom hela det utredningsarbete vi håller på med. Vad vi här diskuterar är statsutskottets och andra lagutskottets utlåtanden och den folkpartireservation i vilken man yrkar på tilläggsdirektiv. Herr Mundebo frågade om jag har bytt ståndpunkt. Nej, jag håller alltjämt fast vid att det är möjligt att åstadkomma en effektiv trygghet för alla vid arbetslöshet utan att ha en obligatorisk försäkring. Jag vill här peka på hur den frågan har lösts — med det beslut vi snart kommer att fatta — för dem som är över 60 år. De som är med i arbetslöshetsförsäkringen får sitt skydd där; de andra får ersättning av arbetsmarknadsmyndigheten. Om man vill kalla det för en obligatorisk försäkring, så gärna för mig. Det är emellertid en metod som kan användas för att lösa problemen. Vidare tycker jag verkligen att herr Mundebo kunde ha kostat på sig att säga att herr Wedén hade fel i går. Jag har herr Wedéns yttrande ordagrant upptaget. Han hävdade att arbetsgruppen tillsatts för att sätta fart på min utredning — och det är osanning! Han sade vidare att oppositionen kritiserat regeringen för att den inte velat utfärda tillläggsdirektiv. Ni får gärna gräla på regeringen, men vi behöver inga tilläggsdirektiv. Det har hävdats också av såväl centerpartiets som högerns representanter. Det har också jag och alla andra i utredningen hävdat. Vi behöver inga tilläggsdirektiv för att utreda frågan om ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. Vi får de resurser vi behöver. Ingen har nekat oss behövliga experter och andra resurer. Det är därför helt onödiga bekymmer ni har på folkpartihåll.

Herr talman! Vad Ingemund Bengtsson här talar om, en bisats i Sven Wedéns inlägg i går, är ju en helt oväsent lig sak. Den bisatsen har herr Bengtsson refererat utbruten ur sitt sammanhang. Herr Wedén gav liksom jag själv bakgrunden till arbetsgruppens tillsättande, som var ett uppdrag från landsmötet. Det är emellertid en bisak. Det väsentliga är hur tryggheten skall utformas för de människor som nu inte omfattas av försäkringen. Vi anser att tilläggsdirektiv behövs. De inlägg som gjorts av herr Bengtsson och inrikesministern samt en del andra representanter för regeringen och regeringspartiet bevisar detta. En av de mera framträdande ledamöterna i regeringen har för övrigt betecknat det som »ett illa genomtänkt jippo» att införa en allmän försäkring på området. En hel rad sådana inlägg visar att det behövs ett uttalande av riksdagen om en i verklig mening allmän försäkring. Debatten borde gälla den saken.
Herr talman! Denna debatt om arbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring har varit ganska lång, och jag skall nu inte ta kammarens tid i anspråk alltför länge. Jag har emellertid ett par saker att anföra. Det har talats om arbetslösheten i gamla tider, om hur det var på 1930 talet men jag har inte blivit helt på det klara med om man menat att dagens arbetslöshet är den värsta sedan 1930 talet, eller om arbetslösheten nu till sin omfattning är fullt jämförbar med 1930 talets. Menar man det senare, så måste jag säga att det inte stämmer med min uppfattning. Visst har vi en mycket betydande arbetslöshet i dag — det är sannolikt riktigt att den är den svåraste sedan 1930-talet — men den kan ändå inte jämföras med arbetslösheten då, även om det kan hända att statistiken på grund av sin ofullständighet på den tiden kan uppvisa siffror som på något sätt är jämförbara. Det har vidare sagts att den första linjen mot arbetslösheten går inom fö retagen. Det gäller alltså att stärka näringslivet för att försöka få ordinarie arbete för så många människor som möjligt. Att detta är riktigt råder det väl inte heller något tvivel om. Det är säkerligen också riktigt, såsom det har framhållits, att ett hinder härför har varit kostnadsuppdrivningen genom den icke oväsentliga inflation, som vi har fått dras med under många år och som har minskat vår konkurrenskraft på utlandsmarknaden. Men vi skall som sagt inte i dag tala så mycket om den frågan och inte heller så mycket om de andra åtgärderna mot arbetslösheten, såsom t.ex. beredskapsarbeten och omskolning, eftersom det utlåtande vi nu diskuterar gäller arbetslöshetsförsäkringen. Innan jag övergår till huvudämnet vill jag framhålla att jag finner den positiva inställning till de anställda, som i dag från så många håll kommit till uttryck, vara glädjande. För vårt vidkommande vill jag i detta sammanhang påminna om tiden för den s.k. krisuppgörelsen i början på 1930-talet. Den inträffade i början av min politiska bana. När jag då var ute i landet och talade om arbetslöshetsproblemen tyckte jag att det var mycket värdefullt att i mina föredrag få tillfälle att tala om att vårt parti hade en positiv inställning i den svåra situation som då förelåg på arbetsmarknaden. Jag tror att jag vågar säga att vi sedan fullföljt den linje vi då påbörjade. Jag vill också gå ett steg längre fram i tiden och påminna om den utredning om arbetslöshetsförsäkring som framlade sitt betänkande år 1963. I denna utredning yrkade vår representant ensam bland samtliga på att en allmän arbetslöshetsförsäkring skulle skapas, d.v.s. just vad som är aktuellt här i dag. Märk väl att vår representant då var ensam om detta krav i utredningen! År 1964 motionerade vårt parti i ämnet. Vi återkom sedermera år 1966 och fick då bifall till våra motioner. Vi är därmed tills vidare nöjda i avbidan på resultatet av den arbetande utredningen. Vi har dock iakttagit att man på regeringshåll har anfört skilda meningar på denna punkt. I varje fall var finansministern under remissdebatten mycket tveksam om en allmän försäkring på detta område. Jag svarade honom då att jag hade mycket svårt att förstå honom. Vår tanke var naturligtvis inte att försämra förhållandena för någon av de en och en halv miljon människor som i dag redan har arbetslöshetsförsäkring, utan det gäller att med bibehållande av deras förmåner skapa en motsvarande trygghet för de en och en halv miljon människor som i dag är utan försäkringsskydd i detta avseende. Det är naturligtvis också för att undvika varje missförstånd om motivet till vårt ställningstagande nödvändigt att tala om, varför vi har anslutit oss till majoriteten i andra lagutskottets utlåtande nr 26 och icke till folkpartireservanterna. Anledningen härtill är helt enkelt att vi anser att vi redan år 1966 fick riksdagens bifall till våra yrkanden på denna punkt i en sådan omfattning att vi utgår från att det med säkerhet blir en fullständig utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Sedan får utredningen i detalj visa vilken form försäkringen skall ha etc. Men att det blir en utredning rörande allmän försäkring betraktar vi som självklart efter det bifall våra motioner vann år 1966, och därför har vi ansett att vi inte lämpligen i dag kan begära något nytt beslut i ärendet.

Herr talman! I det engelska parlamentet finns en tradition som jag finner sympatisk, nämligen att någon i slutet av debatten som varit hård och frän stiger upp för att »wind up the debate», som det heter. Jag skall, herr talman, i all blygsamhet göra ett för sök att »nysta upp» eller åtminstone runda av denna debatt. När jag bevittnade de hårda tag som togs här i dag, rann mig i minnet ett uttalande som förre socialminister Gustav Möller gjorde för många år sedan — jag tror det var i ett föredrag i Lund. Jag kan inte ordagrant återge uttalandet, men han sade ungefär följande: Här råder en ädel tävlan mellan de politiska partierna att komma främst på den socialpolitiska rännarbanan. — Debatten om arbetslöshetsförsäkringen påminner mig något om kampen om folkpensionerna — eller kanske snarare om folkpensionärernas gunst. Varje parti vill gärna framstå som det mest förutseende, det mest sociala, det mest ansvarsmedvetna och det mest aktiva, såsom det parti som varit och är bäst på arenan. Man vill gärna inmuta en fyndighet och ha monopol på utvinningen. Herr Nordgren nämnde för en stund sedan att frågan om en arbetslöshetsförsäkring för några år sedan togs upp även inom högerpartiet. Lägg märke till att jag säger »även» — och alltså inte »enbart» — inom högerpartiet. Jag tror inte att herr Nordgren sade detta, och jag gör det inte heller, för att på något sätt framställa oss som så mycket förnämligare eller mer förutseende än andra partier. Denna fråga är ju inte ny. Det framgår med all önskvärd tydlighet av historiken i andra lagutskottets utlåtande nr 26 att frågan togs upp i riksdagen redan år 1908, alltså några år efter det att folkpensioneringen började bli aktuell. Sedan har den behandlats i en lång rad utredningar, bl.a. i 1937 års stora socialvårdskommitté — alltså just den kommitté inom vilken förslaget om den lika, icke inkomstprövade folkpensionen för alla lades fram. Jag skall emellertid inte gå in på historieskrivningen om vad som hände inom 1937 års socialvårdskommitté. Det är väl med arbetslöshetsförsäkringen som med folkpensioneringen: alla har varit med och dragit sitt strå till stacken — i regeringsställning, som experter, i utredningar, som motionärer, i utskott och i debatter. Mot den bakgrunden framstår denna ibland ganska fräna och hårda tävlan på den socialpolitiska rännarbanan som en aning ofruktbar. Alla eftersträvar att åstadkomma ett så gott skydd som möjligt för dem som blir friställda, för dem som råkar ut för arbetslöshet. Därför är det litet trist när man här i kammaren — om jag inte alldeles missförstod herr Henningsson — ifrågasätter vårt ärliga uppsåt och vår goda vilja. Inte leder sådant till något samförstånd i en stor och viktig fråga. Och att detta är en stor och viktig fråga anser vi ju alla. Herr Bengtsson i Varberg kunde inte underlåta att ge högerpartiet en liten släng för att vi i en reservation hade understrukit att erforderlig expertis skulle ställas till KSA-utredningens förfogande. Jag skall inte klandra herr Bengtsson för att han gav också oss en liten släng — han kunde väl inte gärna låta oss komma helt undan, när han delade ut sådana väldiga råsopar åt annat håll. Men det är inte ofta en utredningsordförande stiger upp här i kammaren och betackar sig för mera hjälp i sitt arbete; motsatsen är nog vanligare. Vår tanke var endast den, herr Bengtsson, att om utredningen behövde få mer expertis till sitt förfogande, så borde den få det för att resultatet om möjligt skulle kunna komma fram snabbare än eljest. Herr Bengtsson i Varberg sade att utredningen inte vill ha mer hjälp utan har tillräckligt med expertis — man får knappast rum i utredningslokalen med alla experter — om jag inte missförstod hans uppgifter. Då är ju allt gott och väl i det avseendet. Herr Bengtsson var nöjd och tydligen de övriga utredningsmännen också. De har allt de behöver i fråga om resurser — jag hoppas det gäller också de ekono miska resurserna. Jag tror på uppgiften från både herr Bengtsson och herr Nordgren att utredningen arbetar för högtryck. Många hårda nötter skall knäckas av utredningen, och i vår partimotion har vi endast antytt några av de frågor som måste lösas. Vi är alltså överens om målet — och det är bra. Till sist, herr talman, kan jag inte underlåta att säga att en allmän arbetslöshetsförsäkring, hur fulländad den än blir, knappast kan avse annat än att ersätta ett borifall av inkomst vid arbetslöshet. Den kan inte säkra eller försäkra sysselsättningen utan kan endast gardera för det inkomstbortfall som uppstår vid arbetslöshet. Viktigare än en arbetslöshetsförsäkring — hur fulländad den än är — är ändå att de friställda så snart som möjligt får ett nytt produktivt, lönsamt, fritt valt och meningsfullt arbete. Jag hoppas, herr talman, att denna debatt ändå kan ha bidragit till att vi är överens även på den punkten.

Herr talman! Det är inte första gången som vi behandlar frågan om en sänkning av pensionsåldern. Den har behandlats flera gånger tidigare på grund av motioner från vårt håll. I år säger utskottsmajoriteten att pensionsförsäkringskommittén kommer att lägga fram ett betänkande, i vilket bl.a. behandlas frågan om ett särskilt pensionstillskott till pensionärer, vilka saknar eller har låg tilläggspension. Det är bl.a. därför som utskottet nu avstyrker den föreliggande motionen. Detta är inte samma sak. Även om vi kan få en höjning av folkpensionerna till stånd efter den 1 juli 1968, till vilken tidpunkt kommittén har till uppgift att lägga fram förslag, löser det ändå inte frågan för de grupper som är aktuella. Vi vet att vi har betydande grupper av svenska folket som haft ett hårt arbete och fått prestationsförmågan nedsatt; de kan helt enkelt inte arbeta för fullt fram till pensionsåldern 67 år. Då kanske någon säger: Ja, men de har möjlighet att göra förtidsuttag. Ja, det är riktigt, men de som gör detta får också vidkännas en väsentlig reducering av pensionen. Vi menar därför att det finns anledning att för dessa grupper till prövning ta upp frågan om en sänkning av pensionsåldern jämsides med att man diskuterar andra reformer. Vi har tidigare klart deklarerat att denna fråga bör behandlas i samhand med spörsmålen om en eventuell förlängning av semestern eller en kortare arbetstid. Vi anser att detta bör komma med i bilden. I vår reservation heter det: »Då en sänkning av pensionsåldern ur både social synpunkt och allmän rättvisesynpunkt måste anses vara en angelägen uppgift anser utskottet att frågan bör upptagas till prövning.» Herr talman! Med dessa synpunkter ber jag att få yrka bifall till den reservation, som finns fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 29.

Herr talman! I motion nr 117 i denna kammare har herr Jonsson och jag tagit upp frågan om en sänkning av pensionsåldern, och vi har föreslagit att frågan skulle göras till föremål för en parlamentarisk utredning. Utskottet, som behandlat den motionen och samtidigt även två andra med liknande yrkanden, föreslår att motionerna inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. Det är intressant att ta del av utskottets motivering. Man hänvisar till att liknande motioner tidigare avslagits — alldeles som om det skulle vara något skäl för avslag även nu. Man anför att riksdagen har uttalat bl a. att en eventuell sänkning av pensionsåldern måste vägas mot angelägenheten av andra förbättringar för folkpensionärerna, och den saken måste givetvis bli en viktig uppgift för utredningen. Det kan knappast anses utgöra skäl för avslag. Man påpekar även att det pågående reformarbetet jämte den omständigheten, att antalet ålderspensionärer är i stigande, de närmaste åren kommer att medföra ökade anspråk på samhällets resurser. Det kan ingalunda förnekas. Men det måste samtidigt observeras att vi för närvarande avsätter mer än en halv miljard kronor till vår arbetsmarknadspolitik, och det råder väl ingen tvekan om att dessa kostnader skulle bli väsentligt lägre om vi genomförde en allmän sänkning av pensionsåldern. Utskottet hänvisar även till det förhållandet att det behov av individuell variation av pensionsåldern, som man är medveten om, i viss mån kan tillgodoses genom förtida eller uppskjutet pensionsuttag. Man säger däremot ingenting om den reducering av pensionsbeloppet, som blir följden av ett förtida uttag, eller om förlusten av bostadsbidraget, som annars i regel utgår till folkpensionärer. Förtida pensionsuttag är visserligen en möjlighet men en för pensionären kostsam möjlighet. Herr talman! Självfallet måste en sänkning av pensionsåldern föregås av en noggrann utredning, och avvägningen mellan olika åtgärder bör göras i samråd med arbetsmarknadens parter. Detta konstaterande kan emellertid inte på något sätt minska angelägenheten av en utredning. Vi kan räkna med att en sådan behöver avsevärd tid på sig, och innan den är färdig har de aktuella förbättringarna för de nuvarande folkpensionärerna genomförts. Vi kan emellertid enligt min mening inte i längden vara till freds med att vissa arbetare i ett företag, t.ex. de som arbetar på kontoret, pensioneras vid 65 års ålder medan de som arbetar i verkstaden får vänta ytterligare två år på sin pension. Det förhållandet föreligger nu oavsett om det är ett statligt eller privatägt företag. Man kan visserligen hänvisa till att det är en avtalsfråga att somliga har lägre pensionsålder, men jag är ändå övertygad om att vi kommer att se det som en rättvisefråga som kräver sin lösning. Genom en sänkning av pensionsåldern till 65 år skulle även de grupper som huvudsakligen sysslar med tungt eller på annat sätt slitsamt arbete få möjlighet att i större utsträckning än nu fortsätta sin produktiva insats fram till uppnådd pensionsålder och således erhålla full pension. Det skäl som tidigare anförts mot en sänkning av pensionsåldern, att det skulle medföra brist på arbetskraft, lyser i år med sin frånvaro i utskottets utlåtande. Det bevisar att när jag vid ett tidigare tillfälle hävdade, att det var svårt att med säkerhet uttala sig om arbetskraftsbehovet för någon längre tid, hade jag alldeles rätt. Man får för övrigt räkna med att många arbetstagare uppskjuter pensionsavgången ett eller flera år. Kostnadsfrågan är en svårighet, det är jag fullt medveten om. Men man kan tänka sig en sänkning i etapper som skulle innebära mindre påfrestningar på ekonomin. Frågan är värd att omsorgsfullt prövas, och jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! I de motioner som lig ger till grund för andra lagutskottets utlåtande nr 29 har framställts yrkanden om utredning av frågan om sänkt pensionsålder. De skäl som motiverar en sådan åtgärd har framhållits i bl.a. motion nr 182 i denna kammare, som jag här undertecknat. Utskottsreservanten herr Gustavsson i Alvesta har i sitt anförande ytterligare understrukit dessa skäl, och jag kan helt instämma i de synpunkter som han framfört. Andra lagutskottet har, som redan påpekats, avstyrkt motionärernas utredningskrav. Utskottsmajoriteten hänvisar till möjligheten av individuell variation i pensionsåldern genom förtida uttag. Det är riktigt att den möjligheten finns. Men för pensionärerna resulterar som bekant ett förtida uttag i en lägre pension för all framtid. I mer än 50 år har pensionsåldern varit 67 år. Med den reformiver vi har i detta parlament och i vårt land kunde det då kanske vara på tiden att vi inriktade oss på att sänka pensionsåldern med ett första steg till 65 år. För vissa grupper gäller redan i dag en lägre pensionsålder än 67 år.

Jag tycker att denna fråga mycket väl skulle kunna tåla en utredning. Vi får då se vad en sådan skulle leda till. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till den reservation som har fogats till andra lagutskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora sade bl.a. att vi haft samma pen sionsålder i mer än 50 år, alltså sedan 1914 då folkpensioneringen infördes. Herr Eriksson ansåg att det nu kunde vara på tiden att sänka pensionsåldern. Under den långa tid som gått sedan 1914 har medellivslängden i vårt land ökat mycket kraftigt. Jag kommer inte ihåg vilken medellivslängd vi hade 1914, men för närvarande ligger den på något över 70 år — jag skulle tro att den vid tiden för folkpensionens införande låg mellan 50 och 60 år. Denna kraftiga ökning av medellivslängden talar snarare för en höjning av folkpensionsåldern än för en sänkning. Det finns naturligtvis även skäl som talar för en sänkning av pensionsåldern — det vill jag inte förneka. När en fråga kommer upp till behandling i ett utskott, måste utskottet med hänsyn till de ekonomiska möjligheterna göra vissa avvägningar mellan olika reformkrav. Vi har tidigare i dag debatterat en social fråga av mycket hög angelägenhetsgrad, nämligen frågan om en arbetslöshetsförsäkring som skapar trygghet åt alla. I utlåtandet har vi pekat på en annan reform, nämligen att förstärka folkpensionerna även efter 1968. För min del sätter jag de två sakerna långt före kravet på en sänkning av pensionsåldern.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
Herr talman! Utskottets talesman anförde till sitt försvar att vi har fått en markant ökad medellivslängd i landet, och det är alldeles riktigt. Men, herr Anderson, det kan väl också sammanhänga med att barnadödligheten kraftigt minskats — det är klart att det i sin tur påverkar också medellivslängden. medellivslängden snarast skulle tala för en höjning av pensionsåldern. Det argumentet hade jag knappast väntat mig. Jag kan knappast tro att det är herr Andersons allvarliga mening att vi skulle ändra pensionsåldern åt det hållet för dessa grupper.

Det avgörande för utskottets ställningstagande har varit den avvägningsfråga som jag berörde i mitt förra anförande. Det skulle otvivelaktigt bli svårt att genomföra de förbättringar av folkpensionerna, som vi väl alla vill åstadkomma, om man belastade den sociala budgeten med en sådan utgiftsökning som en sänkning av pensionsåldern skulle innebära.
Herr talman! Jag har behov av att uttala min stora sympati för de tankar som har framförts i reservationen. Vi har kostat på oss utredningar på mindre viktiga frågor än den som här föreligger.